Herr talman! Det är alldeles självklart att om man vill dra in mer pengar till landet, samtidigt som man har ungefär 40 20 av mandaten i riksdagen och är beroende av andra partier vid varje beslut — så är läget i realiteten — måste man göra eftergifter. Det tycker jag att alla borde ha klart för sig. Till Barbro Sandberg vill jag säga att om man har ett återkommande feriearbete blir man inplacerad i sjukpenningklass. Då har man rätt att få ut ersättning. Det är en mycket gammal sanning. När det gäller det andra exemplet, då det hade gått ett år, har man också rätt till ersättning. Denna rätt har utvidgats i samband med att föräldrapenningen sträcker sig över längre tid. Jag vill sluta med att säga att föräldraförsäkringen nog är den finaste reform som har genomförts i vårt land. Det har betytt stor frihet och trygghet för familjerna att man har kunnat stanna hemma utan stora ekonomiska uppoffringar. Därigenom har också papporna kunnat stanna hemma. Jag vill påstå att en av de allra viktigaste reformerna att bygga vidare på är föräldra försäkringen. Jag vill sluta som jag började med att säga att föräldraförsäkringen har högsta prioritet i det kommande reformarbetet.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 20 tas — förhoppningsvis — till slutlig lösning upp en fråga som har varit aktuell i många år, nämligen det kommunala vetot. Redan vid behandlingen av den nya planoch bygglagen ingick förslag om det kommunala vetot. Frågan avgjordes dock inte då, utan den bröts ut ur det stora PBL-paketet för vidare överväganden. Vad frågan egentligen handlar om är vilken rätt kommunerna skall ha att själva fullt ut och i alla lägen behålla sin självbestämmanderätt. Jag vill understryka att det kommunala självstyret har ett stort värde. Detta självstyre får inte trädas för när utan mycket tungt vägande skäl. Det finns emellertid verksamheter som är av sådan karaktär och som är så viktiga att andra perspektiv än de snävt kommunala måste läggas på dem. Hit hör omhändertagandet av avfall från kärnkraftverken och av kemiskt avfall. Dessa problem angår hela nationen, och man måste lägga ett övergripande synsätt på deras lösning. Man kan ha olika uppfattningar om kärnkraften och om alla de kemiska produkter som används i vårt moderna samhälle, men man kommer inte ifrån att vi alla har ett ansvar för hur avfallshanteringen löses och deponeringen ordnas. Mot denna bakgrund accepterar vi moderater att det kommunala vetot inskränks i vissa specifika och avgränsade fall, just för att klara verksamheter, där det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att de kommer till stånd. Eftersom det inte kan uteslutas att alla kommuner i landet säger nej till en sådan typ av anläggning som jag nyss nämnde, måste de övergripande nationella bedömningarna ta över och beslut om lokalisering till någon viss plats fattas på riksnivå. Den kommunala vetorätten skall finnas kvar som huvudregel, men i det fall ingen kommun accepterar verksamheten skall regeringen fatta beslut. Det är viktigt att understryka att det här gäller frågor som det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att lösa. Därför anser vi moderater att begränsningen av det kommunala vetot inte skall gälla för vindkraftsanläggningar. Dessa kan från nationell synpunkt inte anses som synnerligen angelägna. Vid den framtida energiförsörjningen kommer vindkraften att spela en underordnad roll. Att i denna fråga frånta kommunernas deras självbestämmanderätt måste vara fel, samtidigt som det strider mot andemeningen i propositionen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 10 och i Övrigt till utskottets hemställan. Om reservation nr 11 i en eventuell votering skulle vinna över reservation nr 10, avser vi moderater att stödja reservation nr 11 i huvudvoteringen.

Herr talman! Det gläder mig att miljöministern har tillfälle att vara med här i kväll, även om timmen börjar bli sen. Det tycker jag hedrar miljöministern. Det betänkande som vi nu diskuterar har den föga upphetsande rubriken Ändring i naturresurslagen. Men betänkandet behandlar principiellt mycket viktiga frågor som rör kommuninvånarnas möjligheter att påverka sin egen livssituation. Jag tänker på den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen har en mycket stark ställning i vårt land. Kommunerna, det gäller även landstingen, hör sedan lång tid tillbaka till de grundläggande inslagen i den svenska folkstyrelsen. Kommunernas uppgift har traditionellt varit — och är — att samla människor inom ett visst geografiskt område för att främja gemensamma intressen. Genom den starka kommunala självstyrelsen har det varit möjligt att decentralisera viktiga samhällsuppgifter till kommunerna. Kommuninvånarna har härigenom tillförsäkrats rätten att lokalt besluta om gemensamma angelägenheter. I den gällande regeringsformen från år 1974 görs en viktig markering. I regeringsformen 1 kap. 1 §, den s.k. portalparagrafen, står det att folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Begreppet kommunal självstyrelse finns således med i 1974 års regeringsform, en av våra tre grundlagar. Den kommunala självstyrelsen är därmed grundlagsfäst. För några veckor sedan lämnade 1988 års kommunallagskommitté sitt betänkande Ny kommunallag. I förslaget står i 1 kap. 1 §: ”Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter, som anges i denna lag eller särskilda bestämmelser.” Även i förslaget till ny kommunallag har alltså begreppet kommunal självstyrelse tagits med. Den kommunala självstyrelsen bärs upp av en decentraliseringsideologi, en ideologi som betonar de positiva värden en kommunal självstyrelse vill främja. Låt mig nämna dels demokratiaspekten, dels effektivitetsaspekten. Från demokratisk synpunkt är det angeläget, som vi i centern ser det, att kommunmedborgarna styr sig själva och själva ansvarar för den lokala administrationen och för hur kommunen sköts. Ur effektivitetssynpunkt är det önskvärt att besluten fattas nära de berörda. För oss i centern framstår den kommunala självstyrelsen som i högsta grad ändamålsenlig i jämförelse med vad som skulle gälla om den centrala statsapparaten styrde och ställde i många kommunala sammanhang. Samtidigt är jag medveten om att den kommunala självstyrelsen inte kan vara total. Då vore varje kommun en egen stat. Det måste finnas en arbetsoch uppgiftsfördelning mellan staten och kommunerna. Utrikespolitiken hör inte till kommunernas ansvarsområde, ej heller försvarspolitiken, för att nämna två exempel. Under senare tid har det framkommit exempel på hur den socialdemokratiska regeringen, livligt påhejad av moderater och folkpartister, vill införa begränsningar i den kommunala självstyrelsen. Det är, som vi ser det i centern, en allvarlig utveckling. Ett exempel är betänkandet Ändring i naturresurslagen. En utskottsmajo ritet bestående av socialdemokrater, moderater och folkpartister vill göra stora inskränkningar i det kommunala vetot. Man vill avskaffa det kommunala vetot på vissa områden. Bakgrunden till utskottets betänkande BoU20 är en utredning som av vetokommittén överlämnades till bostadsministern i början av december i fjol. Betänkandet sändes sedan ut på remiss dels till vissa statliga instanser som anmodades svara, dels till samtliga kommuner som bereddes tillfälle att svara. Remissvaren skulle vara departementet till handa senast den 22 februari 1990. Jag fick av miljöministern svar på en enkel fråga den 20 mars 1990. Min fråga gällde om remissinstanserna hade fått tillräcklig tid för behandling av vetokommitténs betänkande. Miljöministern svar löd: ”Min bedömning är att denna remisstid varit tillräcklig”. Nu vet vi svaret. Det är alldeles klart att remisstiden var för kort. Av de ca 100 kommuner som svarade inom föreskriven tid var det endast tio som haft ärendet för beslut i kommunfullmäktige. Ungefär lika många hade lämnat sitt svar direkt från kommunkansliet, möjligen hade något kommunalråd undertecknat skrivelsen. Ca 60 kommuner hade beslut från kommunstyrelsen och ca 20 från arbetsutskottet. Efter remisstidens utgång, dvs. efter den 22 februari, inkom ytterligare ca 90 kommuner med remissvar, varav 35 med beslut från kommunfullmäktige. Det är allvarligt att kommunerna som är direkt berörda inte har haft tillräcklig tid att behandla betänkandet. Tidsbristen har medfört irritation i kommunerna — ofta stor irritation. Överklagandena till kammarrätterna har varit många — ca 30. De klagande anser att kommunernas beslut när det gäller remissvaren på vetokommitténs betänkande fattats på alltför låg nivå i den kommunala beslutsprocessen. Besluten har fattats i arbetsutskott eller i kommunstyrelser, ofta beroende på tidsbrist. I 1 kap. 5§ kommunallagen står det: ”Fullmäktige får uppdraga åt styrelsen eller annan nämnd att i fullmäktiges ställe fatta beslut i viss grupp av ärenden, i den mån ej annat följer av lag eller annan författning. Sådant uppdrag får ej avse ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.” Något mål som behandlar lagligheten i beslutet har ännu ej hunnit avgöras i kammarrätten. Med det citat ur kommunallagen som jag läste upp tyder på att det slutgiltiga remissvaret skall fattas i kommunfullmäktige. Vad säger då kommunerna i sina remissvar om majoritetsförslaget om inskränkningar i den kommunala vetorätten? Något större förtroende för utredningens majoritetsförslag — som socialdemokrater, folkpartister och moderater står bakom — har inte kommunerna. Endast cirka en tredjedel av de kommuner som har yttrat sig har helt eller delvis tillstyrkt det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna. Majoriteten av de kommuner som har svarat vill antingen ha kvar det som gäller i nuläget, dvs. absolut veto eller tillåta riksdagen att öppna en begränsad ventil. Centerns reservation i utredningen har alltså fått starkt stöd från kommunerna. Det är tråkigt att konstatera att regeringen ej har tagit någon som helst hänsyn till remissvaren från kommunerna. Man kan med tanke på den korta remisstiden fråga sig om regeringen var intresserad av att få ta del av kommunernas synpunkter. I stället för att beakta innehållet i kommunernas remissvar har regeringen valt att gå den motsatta vägen, dvs. att öppna en ännu bredare ventil i det kommunala vetot än vad vetokommitténs majoritetsförslag innebär. Till regeringsförslaget om en ännu bredare ventil har folkpartiet, och i stor utsträckning även moderata samlingspartiet, anslutit. Jag övergår nu till att mera ingående beröra några av centerns reservationer i betänkandet. I reservation 2 tar vi i centern upp regeringens handläggning av lagförslaget. Vi riktar kritik mot den korta remisstiden. Många kommuner — jag kan med fog påstå de allra flesta — har inte hunnit behandla lagförslaget i kommunfullmäktige. Detta är otillfredsställande. Frågan om den kommunala vetorätten är en principiellt viktig fråga och bör alltså behandlas i kommunfullmäktige. I reservation 5 tar vi upp det kommunala vetot. Centern arbetar för en stark kommunal självstyrelse, för kommunernas självbestämmanderätt och för kommunernas beskattningsrätt. Regeringens förslag, som får stöd av folkpartiet och i viss utsträckning även av moderata samlingspartiet, innebär en kraftig inskränkning i den kommunala vetorätten. Genom regeringsförslaget rycks en grundläggande del av den kommunala självstyrelsen undan. Socialdemokrater och folkpartister vill t.o.m. göra en ännu bredare ventil än vad vetokommitténs majoritet ursprungligen föreslog. I föreliggande förslag till ändringar i naturresurslagen — det gäller 4 kap. 1§- vill utskottsmajoriteten, socialdemokrater och folkpartister, ej ha något kommunal veto på fem av elva punkter. Socialdemokrater, folkpartister och moderater vill inte ha något kommunalt veto när det gäller t.ex. anläggningar för mellanlagring eller slutlig förvaring av kärnämnen eller kärnavfall, stora förbränningsanläggningar, stora anläggningar för lagring av naturgas och anläggningar för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Slutsatsen måste, som jag ser det, bli att socialdemokrater, folkpartister och moderater inte vill ha någon kommunal vetorätt när det gäller miljöfarliga och kontroversiella anläggningar. Då skall regeringen, enligt utskottsmajoriteten, kunna köra över kommunerna. Däremot är man beredd att behålla det kommunala vetot när det gäller anläggningar av typ pappersbruk, massafabriker och cementfabriker. Sammantaget anser alltså majoriteten att den kommunala vetorätten kan behållas för verksamheter som av kommun och kommuninvånare inte upplevs som alltför kontroversiella. Centerns principiella ståndpunkt är att den kommunala vetorätten skall vara absolut. Ett avsteg från den absoluta vetorätten bör enligt centerns uppfattning endast kunna ske i de fall beslut oundgängligen måste fattas för lokalisering av en anläggning för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Anläggningen skall ta emot avfall från hela landet och vara av typ SAKAB. Först och främst skall givetvis sådana produktionsprocesser väljas som kraftigt reducerar kvantiteten miljöfarligt avfall och starkt minskar avfallets farlighet. Den uppfattningen tror jag att miljöministern delar. Men i dagens läge är det ofrånkomligt att stora kvantiteter miljöfarligt avfall måste tas om hand. SAKABSs nuvarande kapacitet är otilläcklig. Att exportera problemen ställer vi i centern ej oss bakom. Det gäller för regeringen att framlägga en reduceringsplan som innebär att mängden miljöfarligt avfall kraftigt minskar. Med hjälp av ekonomiska styrmedel borde industrin förmås att välja miljövänliga produktionsmetoder. Det kan emellertid uppkomma en sådan situation att en ytterligare avfallsanläggning måste komma till stånd och att de kommuner som skulle komma i fråga avstyrker en lokalisering i den egna kommunen. I en sådan tänkt situation anvisar centern den lösningen att riksdagen beslutar om en begränsad ändring i naturresurslagen eller stiftar en särskild lag. Lagändringen eller lagen som skall vara generellt tillämplig skall vara tidsbegränsad. Regeringen ges då möjlighet att besluta i en situation då lokaliseringsfrågan inte kan lösas på frivillig väg. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där centern finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Både Jan Strömdahl och jag satt i vetokommittén. Jag vill bara erinra Jan Strömdahl om att i Jan Strömdahls reservation står så här: Jag delar i allt väsentligt de slutsatser som kommittén kommit fram till. När Jan Strömdahl satt i vetokommittén låg han alltså mycket nära majoriteten. Nu är det glädjande att kunna konstatera att Jan Strömdahl har börjat inta en mycket mera restriktiv hållning. Jag ville bara notera min glädje över att Jan Strömdahl har uppmärksammat att den kommunala självbestämmanderätten bör väga tungt i dessa sammanhang.

Fru talman! Jag kommer särskilt ihåg en uppvaktning från Fältbiologerna vid utskottets behandling av förslaget om den kommunala vetorätten. Den unga Jenny von Bahr från Fältbiologerna i Huddinge förklarade sin organisations uppfattning: Det kommunala vetot måste behållas. Det skall inte vara möjligt för staten att köra över en kommunal opinion för en ren miljö och mot gifter och miljöfarlig energiproduktion. Det här är en känd ståndpunkt bland livets bevarare i detta samhälle. Men det starkaste intrycket gjorde hennes tal i vårt tämligen gubbiga bostadsutskott när hon gick över till demokratifrågan. Plötsligt spände hon sig och gjorde något av en konstpaus, och blicken liksom ljungade. Det allvarliga med regeringens förslag är att man kör över så stora opinioner i vetofrågan, sade hon. Hur kan ni tro att vi ungdomar någonsin skall kunna tro på er och den representativa demokratin om ni behandlar den på det här viset? frågade hon. Ser ni inte vad som händer i samhället, utropade hon, anarkisterna bland ungdomarna blir bara fler och fler! Det blev en stunds pinsam tystnad, tills någon harklade sig. Sedan gick man vidare i slakten på miljö och demokrati. Således är frågan om den kommunala vetorätten en stor miljöfråga samtidigt som den är en prövning av tilltron till demokratin i Sverige. Uppvaktningarna från Miljöförbundet, Fältbiologerna och en lång rad andra miljöorganisationer genom bl.a. uppropslistor har ännu inte fått nå gon effekt på betongpartierna. Jag kan bara hoppas att Greenpeaceaktionen här i riksdagen i dag gör mer nytta. Fru talman! Den kommunala vetorätten skall behållas. Troligen bör den även grundlagsskyddas. Så viktigt är det att en maktgalen regering inte skall kunna köra över lokala opinioner. Det finns andra möjligheter att klara ofrånkomliga miljöstörningar, gifter och avfall, som ännu inte har kunnat stoppas eller begränsas. Sedan naturresurslagen tillkom har för övrigt inget nytt i sak inträffat som skulle påkalla en ändring av lagen. Kärnavfall och annat högriskavfall var kända redan vid lagens tillkomst. Detta faktum är i sig en tillräcklig grund för avslag på propositionen. Kommunernas självbestämmande bör stärkas snarare än urholkas. Om en kommun, även om det bara är i undantagsfall, fråntas rätten att bestämma över en industrieller energilokalisering, innebär detta en kränkning av kommunens integritet. Detta kan i sin tur medföra att kommunpolitikernas engagemang minskar. Regeringen och utskottsmajoriteten äventyrar alltså med sitt förslag principen om den kommunala självstyrelsen, vilken bär upp den mest aktiva politiska nivån i Sverige i dag — kommunpolitiken! Fru talman! Propositionen har pressats fram på mycket kort tid sedan vetokommittén i december 1989 avlämnade sitt betänkande. Ungefär två tredjedelar, dvs. en kvalificerad majoritet av de kommuner som har hunnit svara, är negativa till inskränkningar i det kommunala vetot! Tiden för remissvar har dock satts mycket snävt. Många kommuner har inte hunnit svara, trots att man önskat det. Redan i slutet av februari 1990 skulle svaren vara inne hos bostadsdepartementet — en uppseendeväckande kort remisstid i en fråga som just berör samtliga kommuner och deras självbestämmande. Sedan dess har enligt färska uppgifter från bostadsdepartementet ytterligare ett trettiotal kommuner sänt in yttranden med samma övervägande negativa hållning till inskränkningar i vetorätten. Birger Andersson talar om ytterligare 90 kommuner. Men jag tror att vi utgår från olika nivåer. Totalt sett rör det sig nog om samma negativa inställning bland kommunerna. Vår till invånarantalet fjärde största kommun, Uppsala, miljöministerns hemkommun, har efter sin fullmäktigedebatt i mars avvisat förslaget. Men svaret finns inte med i underlaget till betänkandet — ett svar som för övrigt råkar vara undertecknat av ordföranden i det internationella kommunförbundet. I Uppsala och andra kommuner står socialdemokraterna splittrade i frågan om det kommunala vetot. Tycker miljöminister Birgitta Dahl att man har gett kommunerna tillräcklig tid att svara när det gäller förslaget om inskränkningar i deras kompetens? Anser miljöministern att det är riktigt att köra över de flesta kommuners uppfattning i denna centrala demokratifråga? Och är det inte så, att tredskande kommuner kommer att ha sitt planmonopol kvar och sitt ansvar när det gäller att miljöpröva den fysiska planeringen och lokaliseringen samt att man får så att säga en långbänk i stället för ett blankt nej? Sedan får man försöka lösa det här på annan ort än i den kommun som definitivt säger nej. Men det finns ju också kommuner som inte säger nej till den här inskränkningen av vetorätten. Vi anser att propositionen har uppenbara risker i de här avseendena och att den därför bör återförvisas till regeringen, enligt vår reservation 1. Lagförslaget innebär att regeringen söker lämplig plats för exempelvis slutförvaring av kärnavfall i olika kommuner. För att undvika tillämpning av lagen kan regering och kommun lätt försätta sig i en förhandlingssituation, där fördelar i andra avseenden kan komma att erbjudas den kommun som accepterar ett lager för högriskavfall. Detta är ett möjligt och mycket olyckligt utfall av lagen. Och detta är ytterligare ett skäl för att avslå propositionen. Exempel på detta finns redan. I Barsebäckskommunen Kävlinge har man redan i väntan på den nya lagen startat köpslåendet. Sydkraft erbjuder kommunen 85 milj.kr. om man får bygga ett gaskraftverk vid Barsebäck. Kommunen är kanske benägen att anta detta, eftersom risken finns att inskränkningen av vetot ändå kanske gör att anläggningen placeras i kommunen. Det måste vara en princip för all industriell verksamhet och energiproduktion att miljöstörningar som undergräver livsbetingelserna för växter, djur och människor inte får förekomma och att de som förekommer snarast möjligt skall upphöra. Det här är det ekologiska synsätt som alltmer vinner terräng. Det finns inga som helst möjligheter att i längden bete sig på något annat sätt. Ett SAKAB?2 för en halv miljard, som nu planeras av regeringen, undergräver det pedagogiska uppbyggnadsarbetet för att sprida insikterna om att flödesprocesser i industrin, alltså slit och släng, måste ersättas av slutna processer — dvs. allt måste återvinnas, på ett eller annat sätt som inte förgiftar miljön. Den kommun som ändå medger miljöfarlig verksamhet i kommunen måste ta ett ansvar för de miljöproblem som uppstår där. Kommunen kan inte utan vidare tillåtas ”exportera” problem till en annan kommun. Varje beslut om produktion eller produktionsförändring som medför giftiga avfall, utsläpp, strålning eller buller måste föregås av ett kommunalt fullmäktigebeslut, så att även ansvaret odelat ligger på kommunen. I beslutet måste anges hur avfall skall omhändertas samt när och hur revision skall genomföras. I den mån miljöfarlig verksamhet inte ens under dessa betingelser har upphört bör man inte tillåta att högriskavfall — det är mitt samlingsnamn på allt kärnavfall och miljöfarligt avfall — transporteras från produktionsplatsen. Krav beträffande lokal och direkt lagring bör kunna ställas i de kommuner som har accepterat exempelvis lokalisering av kärnkraftverk. Ett sådant krav gör viss miljöfarlig verksamhet omöjlig — och det är den avsedda effekten, som jag och övriga i miljöpartiet ser på detta. Moderaterna vill behålla det kommunala vetot för vindkraftsanläggningar, och det är en infernalisk moderatpolitisk hållning. Alla människor som jag har talat med om detta drar på smilbanden när de hör att moderaterna värnar om den kommunala vetorätten, mot just vindkraften. Den renaste tänkbara energikällan uppfattas helt plötsligt som oerhört störande. Javisst, vi har ingen anledning att motsätta oss ett bibehållet kommunalt veto om så bara för vindkraftsanläggningar. Vi stödjer även folkpartiets krav på att nyetablering av vindkraftsanläggningar bör ske med stor försiktighet inom högexploaterade kustområden. Därmed borde även folkpartiet kunna stödja ett kommunalt veto för vindkraftsanläggningar i bl.a. känsliga kust områden. Det går inte att bara, som Siw Persson säger, ställa upp på regeringens förslag. Jag välkomnar naturligtvis moderaternas tanke, som Bertil Danielsson här har framfört, att stödja reservation 11 i andra hand i denna fråga. Sammanfattningsvis: Socialdemokraterna kör åter över en stor folkopinion — denna gång manifesterad genom en majoritet av kommunerna. För vilken gång i ordningen denna ystra politiska vår skall vi få uppleva att det stora partiet krackelerar i sina beståndsdelar inför de stora framtidsfrågorna? Det är ett pinsamt skådespel att se en tidigare så frisk demokratisk kraft åldras så fort. Det är väl typiskt för den politiska situationen att man från det notoriskt utomparlamentariska Greenpeace skall behöva komma hit och undervisa gamla demokratiska partier om grundläggande parlamentariska förhållningssätt. Fru talman! Jag yrkar bifall till miljöpartiet de grönas samtliga reservationer. Jag liksom alla andra ledamöter har i dag fått motta symbolisk aska från SAKAB. Det är en typisk Greenpeaceaktion. Jag tycker att Greenpeace har lyckats demonstrera vad det handlar om. Ingen vill ta hand om det här. Är det då riktigt att fortsätta med processer som ytterligare ökar på de giftiga sopbergen? Som en symbolhandling lämnar jag de kapslar som jag har fått här på riksdagens bord. Så länge riksdagsmajoriteten inte för en politik för slutna industriprocesser kommer växande giftberg att hota livets och därmed samhällets fortbestånd. Och ni, fru miljöminister och andra i majoriteten, är skyldiga till detta!

Fru talman! Det är gruvliga salvor som avlossas från denna talarstol. Det betänkande som vi nu behandlar rör, som tidigare talare har nämnt, det kommunala vetot och ändring i naturresurslagen.

Prövningsplikten infördes i byggnadslagen 1973. Innebörden var att tillstånd för etablering av vissa industrianläggningar skulle prövas av regeringen. Syftet var att hushållningen med markoch vattenområden, sett i ett nationellt perspektiv, skulle tillgodoses. Det kommunala vetot innebar att tillstånd till lokalisering inte fick lämnas utan att den berörda kommunen hade tillstyrkt. I proposition 1985/86:3 om naturresurslagen, dit prövningsplikten fördes, föreslogs att regeringen i vissa undantagssituationer skulle kunna bryta igenom det kommunala vetot. Vid bostadsutskottets behandling kom man till slutsatsen att frågan om inskränkning av det kommunala vetot ytterligare borde övervägas i regeringskansliet. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag, och det resulterade i att en partssammansatt kommitté, den s.k. vetokommittén, tillsattes. Kommitténs uppgift var att närmare ange under vilka förutsättningar en nationellt viktig anläggning skulle kunna lokaliseras till en kommun mot dess vilja samt att ange i vilket skede av prövningsprocessen som det lämpligen bör klarläggas om en verksamhet är av nationell betydelse. Vetokommittén överlämnade sitt betänkande den 4 december 1989. Därefter fick landets samtliga kommuner tillfälle att yttra sig över kommitténs förslag. Remisstiden utgick den 22 februari 1990, dvs. efter två och en halv månad. 105 av landets kommuner har avvisat kommitténs förslag, men det intressanta är att 40 av dessa kan tänka sig ett genombrott i det kommunala vetot, under förutsättning att det är riksdagen som fattar beslutet och om det sker genom lagstiftning. Fru talman! Som vanligt finns några reservationer fogade till betänkandet, och jag skall kommentera dem litet grand. För enkelhetens skull, både för min egen del och för kammarens ledamöters del, bakar jag ihop de reservationer som jag anser har i stort samma innehåll. Jag börjar därför med reservationerna 1 av miljöpartiet och 2 av centern och vänsterpartiet. Där yrkas avslag på propositionen när det gäller en inskränkning av det kommunala vetot. Huvudmotivet för avslaget är att remisstiden har varit för kort och att en del kommuner inte har hunnit svara samt att frågan är av sådan vikt att kommunfullmäktige skall avgöra den. Utskottet menar att frågan har fått en bred och allsidig bedömning, även om remisstiden varit kort, då ca 70 96 av landets kommuner har yttrat sig. Utöver kommunerna har också ett femtiotal av de myndigheter som har varit remissinstanser yttrat sig. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. Reservation 3 är en centerreservation, och man vill där att även kärnkraftsavfallet skall ingå under rubriken Miljöfarligt avfall. Utskottet ser ingen anledning att ändra på nuvarande regler. I förordningen 1985:841 om miljöfarligt avfall finns uppräknat sådant kemiskt avfall som kan medföra skada på människors hälsa och på vår natur. Hanteringen av kärnavfall hänförs däremot till kärnteknisk verksamhet, som är reglerad i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet. Utskottsmajoriteten anser att det är till fördel att begreppet miljöfarligt avfall är liktydigt med begreppet i andra lagar och förordningar. Reservationen avstyrks. Reservation 4 är en folkpartireservation, där man vill ha en skärpning av motivtexten, särskilt vad gäller högexploaterade områden. Lokalisering skall ske där den gör minst skada på miljön. Utskottet påpekar att dessa krav redan finns inskrivna i NRLs andra och tredje kapitel och menar att några ytterligare motivuttalanden inte är behövliga. Reservationerna 5 från centern, 6 från vänsterpartiet och 7 från miljöpartiet rör det kommunala vetot. Reservanterna menar att det kommunala vetot ger kommunerna inflytande över både markdispositioner och industrietableringar. Denna form av självbestämmanderätt bör inte ändras. Utskottet anser också att det kommunala vetot skall vara huvudregel, men det finns ändå vissa anläggningar som är av stor nationell betydelse och som måste kunna lokaliseras inom landet. I vissa undantagssituationer måste det därför finnas möjlighet att mot en kommuns vilja fatta beslut om lokalisering. Utskottet har samma uppfattning som föredragande statsrådet, att sam förståndslösningar i första hand bör eftersträvas samt att största möjliga restriktivitet skall iakttas vid regeringens prövning. Vi tror att regeringar, oavsett färg, kommer att uppfylla dessa krav. I dessa reservationer tas också frågan om förvaring av kärnavfallet upp. Alla partier är överens om att vi i Sverige själva skall ta hand om vårt eget avfall från kärnreaktorerna. Såväl centerpartiet som vänsterpartiet menar att arbetet för närvarande måste inriktas på att ta fram hållbara och säkra metoder och att vi därför inte nu behöver ta ställning i denna fråga. Utskottet menar att vi inte pekar ut någon speciell plats, utan vi ger regeringen möjligheten att när det behövs lokalisera en slutförvaring mot en kommuns vilja. Jag yrkar avslag på reservationerna 5, 6 och 7. Reservation 8 är också en centerreservation. Reservanterna framför här att om avsteg från den kommunala vetorätten måste ske, skall regeringen föreslå riksdagen en tidsbegränsad lag, som bemyndigar regeringen att besluta om lokalisering mot en kommuns vilja. Huruvida riksdagen eller regeringen skall fatta beslutet diskuterades mycket ingående i vetokommittén. Kommittén hörde både professor Nils Stjernquist och departementsrådet Marianne Eliason. Båda slog fast att ett beslut av detta slag var och är en förvaltningsuppgift. Utskottet gör heller ingen annan bedömning. Enligt regeringsformen får inte riksdagen genom lag fatta ett beslut som uttryckligen avser ett konkret fall. Reservation 9 innehåller motiv för den reservation jag nu relaterade. Jan Strömdahl var också inne på att man måste skilja på vilka uppgifter riksdagen resp. regeringen har. Reservation 10 gäller vindkraftsanläggningar. Moderaterna säger att vindkraftsanläggningarna inte kan anses vara av nationell betydelse. Därför kan det kommunala vetot behållas oinskränkt för dessa objekt. Enligt utskottets mening kan det ändå inte uteslutas att vindkraften får en helt annan betydelse vid en omläggning av energiförsörjningen. Då kanske vi behöver ha bestämmelsen om prövningsplikt även i dessa fall. Utskottet vill också erinra om att den kommunala vetorätten gäller oinskränkt för alla anläggningar som inte uppfyller kravet på nationell betydelse. Detta får också utgöra min kommentar till reservation nr 11. Reservation 12 är en gemensam reservation från centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. Reservanterna kräver här en lagreglering av lokaliseringsalternativ och miljökonsekvensbeskrivningar. När det gäller miljökonsekvensbeskrivningar vill utskottet hänvisa till att statsrådet i propositionen har uttryckt att krav på sådana skall framgå av lag. Utskottet tillstyrker propositionen. Utskottet delar den bedömning som görs i regeringsförslaget när det gäller lagreglering av lokaliseringsalternativ. Det får anses naturligt vid tillämpningen av lagen att också undersöka lämpliga lokaliseringsalternativ. Vid tillståndsprövningen skall de grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelserna iakttas. Reservation 13 hänsyftar på en partimotion från centerpartiet, motion Bo60. Motionärerna hävdar där att det är för tidigt att betämma var en anläggning för använt kärnbränsle skall lokaliseras. De kommer tillbaka igen och säger att arbetet bör inriktas på att utveckla hållbara och långsiktigt säkra metoder. Utskottet har inte någon annan uppfattning än vad som framkommer i motionen men kan heller inte se att något väsentligt skulle vinnas med ett bifall. Fru talman! Slutligen skall jag kommentera reservation 14 från miljöpartiet. Miljöpartiet önskar att riksdagen begär att regeringen kommer med förslag till lag om förbud för transport av miljöfarligt avfall, eller som Kjell Dahlström uttryckte det, högriskavfall. Självfallet vore det önskvärt att vi kunde slippa alla transporter av både miljöfarligt avfall och kärnavfall. Det tycker också utskottet. Men i den verklighet vi har uppstår miljöfarligt avfall som måste samlas upp någonstans. Därför måste det finnas transporter. Det finns många orsaker. Men vi skall framför allt tänka på att det inte alls är säkert att produktionsplatsen är den mest lämpliga platsen för en slutförvaring eller ett omhändertagande. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Nils Nordh började sitt inlägg med att säga att han hade lyssnat till gruvliga salvor. Jag tycker då att Nils Nordh har skyldighet att närmare precisera sin uppfattning i det avseendet. Jag vill kvittera Nils Nordhs synpunkt och säga att jag tycker att det var ett balanserat inlägg som Nils Nordh gjorde. Däremot delar jag inte hans uppfattning i många avseenden. Jag skall här ta upp två saker. Det gäller först vår reservation 8, som tydligen fortfarande ger upphov till missuppfattningar hos en del socialdemokrater. På s. 19 i betänkandet står det så här: ”Centerpartiet anvisar i en sådan tänkt situation den modellen att riksdagen stiftar en särskild lag eller beslutar om en begränsad ändring i NRL. Lagen eller lagändringen skall vara tidsbegränsad.” Otvivelaktigt är det, Nils Nordh, riksdagen som stiftar lagar. Regeringen verkställer besluten. Det vi diskuterade på vetokommitténs sammanträden var inte just denna fråga. Denna fråga har jag nämligen diskuterat i efterhand med departementsrådet Marianne Eliason, som inte har haft någonting att anföra mot detta. Jag har även diskuterat med andra som sysslar med konstitutionella frågor. Jag tycker att vi kan ta bort det argumentet som Nils Nordh anförde. Det finns ingen anledning för Nils Nordh att fortsätta framföra det. Nils Nordh tog också upp remisstiden och sade att den hade varit två och en halv månad. Jag har haft möjlighet att läsa en skrift som kallas Propositionshandboken. Det är alltså anvisningar från statsrådsberedningen om hur lång remisstiden skall vara när man går ut till exempelvis kommuner och landsting. Där står att det skall var minst tre månaders remisstid, och om juloch nyårshelg, semestrar osv., kommer in skall remisstiden förlängas ytterligare. Vi kan väl vara överens om att remisstiden har varit för kort, Nils Nordh. Jag upplever det som ganska alarmerande. Det är dessutom tråkigt, efter som vi möter irritation ute i kommunerna. Där säger man att det verkar som om regeringen inte vill ha in några svar. Man hinner nämligen inte handlägga frågorna på de sätt man hade tänkt sig ute i kommunerna. Nu har jag inhämtat information om hur långt kammarrätten har hunnit med handläggningen av de överklaganden som finns. Laglighetsprövningen har man ännu inte hunnit behandla. Det skall dock bli mycket intressant att se slutresultatet. Jag är för min del tämligen, för att inte säga mycket säker på att det kommer att visa sig att ett beslut av denna karaktär skall fattas i kommunfullmäktige. Slutligen vill jag fråga Nils Nordh: Anser Nils Nordh att det i sådana här sammanhang är viktigt att en regering ger kommunerna tillräckligt lång remisstid? Anser Nils Nordh att en regering skall försöka ta hänsyn till remissinstansernas synpunkter?
Fru talman! Jag vill kommentera Nils Nordhs första och sista avslagsyrkande i serien. I det första yrkandet om avslag på vår reservation konstaterade han på något vis att kommitténs betänkande har blivit väl analyserat och remissbehandlat, i och med att en majoritet av kommunerna har svarat. Men man skall ju inte titta på kvantiteten av svar enbart. Litet av poängen i vårt yrkande gäller ju svarens kvalitet. Kommunerna vill behålla vetorätten fullt ut. Finessen med en remiss är att man hör vad kommunerna har att säga. Här räknar ni bara om ni får in svar eller inte, och det är ju ett väldigt konstigt sätt att analysera de yttranden man har fått in. I fråga om vår reservation 14 var Nils Nordh väldigt hovsam och sade att det är synd att farligt avfall skall behövas transporteras men att man inte alltid kan upparbeta och lagra avfallet just på den plats där det har producerats. Men poängen i vår ideologiska inställning är just att man inte skall ha processer som innebär att det måste utföras farliga transporter kors och tvärs i landet och inte bara i landet utan mellan länder också. Det finns anledning att ställa frågan om hela det här paketet också är en EG-harmonisering.

Fru talman! Vindkraftsanläggningar anser vi från vår sida inte skall vara förbundna med ett begränsat kommunalt veto. Det finns enligt vår uppfattning en skillnad i betraktelsesättet på de olika anläggningarna. Hanteringen av kärnkraftsavfall och även kemiskt avfall är mycket svåra frågor, och vi vet redan nu att det kan uppstå utomordentligt stora svårigheter att få någon kommun att acceptera anläggningar för att ta emot sådant avfall. Därför är det nog skäl i att den frågan löses på det sätt som föreslås. Att man löser den frågan är ur nationell synvinkel väldigt angeläget. Vi är tvingade att på något sätt ta hand om det avfall som är producerat. Men när det gäller att lokalisera vindkraftsanläggningar föreligger alls inte de svårigheterna och inte heller kravet att man verkligen bygger upp anläggningarna. Det är en helt annan typ av frågor. Risken är att om man utvidgar det begränsade vetot till att gälla även anläggningar som har mindre betydelse ur nationell synvinkel, har man gjort en otjänst. Då har man verkligen trätt kommunerna för när, och det är motivet till att vi inte vill begränsa det kommunala vetot när det gäller vindkraftsanläggningar.

Fru talman! Till Birger Andersson vill jag säga att jag inte har någon annan åsikt i dag än jag hade när vi behandlade ärendet i utskottet. Vi tycker att remisstiden var tillräcklig för kommunerna och för de övriga remissin= stanserna. Jag tror nästan till övertygelse att statsrådet Birgitta Dahl har tittat igenom remissvaren och bildat sig en uppfattning som ligger till grund för propositionen nr 126. Ja, Kjell Dahlström, jag tycker fortfarande att frågan har fått en ganska bred och allsidig bedömning. Vi skall inte döma efter kvantiteten, säger Kjell Dahlström, utan efter kvaliteten på yttrandena. Men trots det talade Kjell Dahlström om att det hade kommit in ytterligare ett antal yttranden efter remisstidens utgång som alltså skulle läggas till de 180 svar som kommit in från kommuner. Sedan var det transporterna. Det är klart att vi så långt som möjligt skall undvika processer där det uppstår miljöfarligt avfall. Men vi kan inte, hur gärna vi än vill, förbjuda farliga transporter som läget är i dag. Jag tror att vi under mycket lång tid framöver tvingas att ha transportvägarna öppna. Varför var det så bråttom med propositionen? undrade Jan Strömdahl. Om jag har förstått det rätt, kan vi inte vänta till sista timman med att ta tag i en sådan här fråga. Det finns ett beslut här i kammaren att i mitten på 1990 talet skall avvecklingen av två kärnreaktorer börja. Då måste vi vara klara över var vi skall göra av avfallet. Så det kanske inte var så där väldigt bråttom ändå. Slutligen mycket kort till Bertil Danielsson: Vi reste på Öland för några år sedan, och där berättades det att det hade funnits funderingar på att ställa upp ett tiotal kraftverk ute i vattnet. Det ville inte ölänningarna höra talas om, och därför var det nödvändigt att föra in även sådana anläggningar i lagen.
Fru talman! Nils Nordh säger att också jag räknar antalet kommunsvar, och det gör jag. Jag konstaterar dock att de kommunsvar som har inkommit efter remisstidens utgång har samma kvalitet av avståndstagande mot vetorättens inskränkning. Jag håller fortfarande fast vid att jag har bedömt saken ur kvalitativ synpunkt, vilket jag inte har uppfattat att den socialdemokratiska majoriteten har gjort. Jan Strömdahl frågade mig varför vi i reservation 1 yrkar avslag på hela betänkandet. Självfallet tycker också vi att det är positivt att man utövar och skärper prövningsplikten för vissa industrianläggningar. Men då vi anser att hela remissförfarandet har utförts på ett hafsigt sätt, måste vi yrka avslag på hela propositionen. Om den saken kan det kanske föras en diskussion, och man kan tänka sig att gå med på en del i propositionen. Men nu har vi tagit ställning för att yrka avslag på hela propositionen på grund av att vi inte anser att remissförfarandet har varit tillfredsställande. Det är svaret på Jan Strömdanhls fråga till mig.
Fru talman! Nils Nordh undvek att precisera vad han menade med gruvliga salvor. Jag tycker det finns anledning att närmare tala om vad man menar när man kastar ur sig ett sådant uttryck. Jag hoppas att vi har rätt att ha en annan uppfattning än Nils Nordh i skilda frågor. Nils Nordh sade att remisstiden var tillräcklig. Jag har redovisat siffror från bostadsdepartementet som visar att det bara vara cirka tio kommuner som hann handlägga ärendet i kommunfullmäktige före remisstidens utgång. Det är sammanlagt ungefär 190 kommuner som har svarat, och det betyder att många har tvingats lämna sina remissvar efter behandling i arbetsutskott eller kommunstyrelse. Nästan hälften av remissvaren kom in för sent. Nu tror jag att miljöministern och miljödepartementet har försökt ta hänsyn till en del av dessa remissvar i efterhand. I varje fall hoppas jag det. Men det är principfrågan vi diskuterar här. Det är tråkigt att Nils Nordh inte kan ge oss rätt när vi säger att remisstiden var för kort. Det finns skriftliga anvisningar som visar att remisstiden var alldeles för kort. Är statsrådsberedningens anvisningar enligt Nils Nordh felaktiga? Jag ställde tidigare en fråga som Nils Nordh inte hann svara på, men som jag hoppas att han nu kan svara på. Den lyder: Anser Nils Nordh att en regering skall försöka ta hänsyn till remissinstansernas synpunkter?
Fru talman! Det har förvånat mig att propositionen innehåller förslag till begränsning av det kommunala vetot vad gäller vindkraftsanläggningar. Det har varit obegripligt för mig hur det förslaget har kunnat läggas fram, men nu har jag fått svar på den frågan. Socialdemokraterna är uppenbarligen ute efter att tvinga ölänningarna att bygga vindkraftverk i stor utsträckning på och kring Öland. Därmed stärks jag i min övertygelse att det här är ett olyckligt och felaktigt beslut. Jag yrkar åter bifall till reservation 10.

Fru talman! Jag svarade på Birger Anderssons fråga och sade att jag är övertygad om att statsrådet har tagit hänsyn till remissvaren. Hur de olika remissinstanserna lägger upp behandlingen av skilda frågor ser jag knappast som riksdagens uppgift att lägga sig i. Till Bertil Danielsson vill jag säga att det inte bara gällde Öland, men jag refererade till situationen där eftersom vi gemensamt hade varit där. Vi träffade människor som menade att saken måste undersökas mycket noga. Jag vill inte påstå, Jan Strömdahl, att jag har hört någonting mer än det som har framkommit i kommittén. Men jag ser framåt. Vad gäller frågan om avvecklingen av kärnkraften kan vi inte vänta med att undersöka hur avfallet skall förvaras. Vi måste låta SKB utföra provborrningar och göra andra undersökningar, så att vi säkert vet att det blir en säker och hållbar förvaringsstation.

Fru talman! Låt mig kortfattat göra ett par kommentarer till de av Nils Nordh senast framförda synpunkterna. Nils Nordh säger att han är övertygad om att statsrådet har tagit hänsyn till remissinstansernas svar. Jag frågar mig då varför propositionen har ändrats i den riktningen att det har blivit en bredare ventil än vad vetokommittén från början framlade förslag om. Det är den ena synpunkten. Nils Nordh säger vidare att det inte är riksdagens uppgift att diskutera remisstider i skilda frågor. Jag hävdar att man skall ta vederbörlig hänsyn till andra intressenter i sammanhanget. Om man bereder kommunerna möjlighet att lämna remissvar, så skall de också ges reella möjligheter att följa kommunallagen och låta fullmäktigeförsamlingarna fatta beslut i frågan. Kammarrätterna har tyvärr inte hunnit behandla de 30 överklagandena ännu. Ett enda överklagande har behandlats, men det avsåg lämpligheten och inte lagligheten. Allt tyder på, Nils Nordh, att den irritation som har visats i kommunerna är befogad. Det inser också den som läser kommunallagen. Det skall bli intressant att se vad kammarrätterna säger i frågan.
Fru talman! Jag har ställt ett antal frågor till miljöminister Birgitta Dahl. Hon hade kunnat ta till orda här i kammaren, men uppenbarligen gör hon inte det. Nils Nordh svarar att man visst har tagit hänsyn till kommunernas remisssvar. Men hur kan han påstå det när de flesta remissinstanser säger nej till en inskränkning av vetot. Det är ett dubbelspråk som jag anser urholkar grunden för demokratin. Det är en antiintellektualism i socialdemokraternas politiska geschäft som jag starkt avskyr. Man påstår sig ha tagit hänsyn till vad kommunerna säger, trots att kommunerna har sagt nej till detta. Jag förstår inte hur man kan föra politik på det sättet. Jag tog upp en annan fundering i förlängningen av ett eventuellt beslut om en inskränkning av vetorätten, nämligen att kommunerna har kvar sitt planmonopol. Innebär inte denna inskränkning av vetorätten att man bara drar lokaliseringsfrågor i långbänk i kommunerna i stället för att få ett blankt nej från de kommuner som inte vill? Jag är övertygad om att den kommunala integriteten sätter sig som råg i ryggen på kommunalråd. De kommer att med planmonopolets hjälp driva frågan i långbänk, därför att de inte vill ha någon inskränkning i vetorätten.

Fru talman! Dialekt och ortnamn är viktiga för språkforskningen. Man arbetar med landets folkliga kultur och dokumenterar nationens språkliga och kulturella minnen. Våra olika dialekter säger mycket om det språk som talades för flera hundra år sedan och även om vår kultur och om vårt arbetsliv. Ortnamn ger oss bl.a. upplysning om vår bebyggelsehistoria. Dialektoch ortnamnsundersökningar i fastare form, med Göteborg som centralort, inleddes 1897. År 1916 igångsattes på bekostnad av enskilda göteborgare vissa uppteckningar av kustoch skärgårdsnamn i Göteborgs och Bohus län. Verksamheten bekostades fram till 1927 helt och hållet genom privata donationer. Institutet för ortnamnsoch dialektforskning i Göteborg samt västsvenska folkminnesarkivet grundades av lärare vid dåvarande Göteborgs högskola, numera Göteborgs universitet, och var ursprungligen två enskilda institutioner, endast löst knutna till lärosätet. De sammanslogs 1979 till en enda institution och införlivades med dialektoch ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv och har dess styrelse som överordnad myndighet. Dialekt-, ortnamnsoch folkminnesarkivet i Göteborg, DAG, har en av de största folkloristiska samlingarna i Norden. Arkivets område för folkminnesundersökningar är i Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Hallands län. Trots ett otillräckligt stöd från det allmänna har detta arkiv kunnat bedriva en omfattande och resultatrik verksamhet. Förklaringen är medverkan från ideellt arbetande, ytterst kompetenta krafter. Denna gynnsamma situation består inte längre. Arkivet i Göteborg står därför inför utsikten att tvingas inskränka sin verksamhet. Jag har i min motion Kr224 betonat att arkivet i Göteborg, DAG, har en mycket viktig uppgift i vårt snabbt föränderliga samhälle. Perspektivet bakåt måste uppfattas som en ovärderlig tillgång, och det är detta arkivs uppgift att bevara och levandegöra vår folkliga kultur. Jag noterar därför med tillfredsställelse att utskottet föreslår att anslaget höjs med 275 000 kr. utöver det regeringen har föreslagit och att denna resursförstärkning skall komma arkivet i Göteborg till del. Fru talman! Jag vill också avslutningsvis yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Intresset för landets arkivväsende befinner sig nu i en uppåtgående trend. För oss alla, för dem som släktforskar och hembygdsforskar samt för den vetenskapliga forskningen, innehåller arkiven våra gemensamma minnen. Arkiven skall stå till tjänst för oss alla. Allt fler söker sina rötter och nyfikenheten på hur man levde och löste olika problem i gårdagens samhälle är stor. Vi har också börjat förstå att vi inte är de första som har hittat på de ”rätta lösningarna”. Jag skulle önska att vi också i mycket högre grad lärde oss att se på tidigare misstag, så att vi inte ständigt behöver upprepa dem i varje generation. För kulturpolitiken är landets olika arkiv precis lika viktiga som museer och bibliotek. Tillsammans medverkar dessa tre enheter till att vi kan bilda den helhet som vi behöver för att få ett bra perspektiv. Ett helhetsperspektiv behövs för att vi skall känna trygghet och självtillit i vår egen kultur, inte minst inför mötet med andra länder. Jag tänker bl.a. på vårt nuvarande och framtida samarbete med EG och EFTA-länderna på kulturområdet. Vi måste ha detta helhetsperspektiv också i miljöpolitiken. Forskningen skall ge oss kunskap inför de hot som vi nu står inför när det gäller miljön och våra liv. Gång på gång upptäcks att gammal kunskap som fallit i glömska är värdefull för oss. Jag kan ta exemplet med våtmarkerna, som renar vårt vatten på ett mycket bra sätt. Hur vi bevarar våra handlingar och hur vi gallrar kommer att få lika stor betydelse för kommande generationer som det har för oss i dag. Jag skall nu bara kommentera dels förslaget till arkivlag, dels arkivinstitutionerna och deras behov. Propositionen Arkiv m.m. innehåller grundläggande regler för arkivfrågorna, som bl.a. skall befästas i en ny lag. Bestämmelser på det här området har vi haft mycket länge, men det har saknats tydliga motiveringar till reg lerna. Vi från folkpartiet kan bifalla de allra flesta av de lagparagrafer som föreslås i propositionen. Men vi är kritiska på ett par punkter, bl.a. till förslaget om arkivbeskrivningar i 6 §. Redan nu gör myndigheterna arkivförteckningar. Det är de skyldiga att göra. De ger en överblick av innehållet och vilka gallringsbestämmelser som gäller. En kortfattad arkivbeskrivning fyller ingen funktion och en omfattande kräver enligt landsantikvarierna stora arbetsinsatser av den redan arbetstyngda personalen. I reservation nr2 föreslår vi att kravet på arkivbeskrivningar skall utgå ur 6 § i lagförslaget. Gallringsproblemen är ur flera aspekter mycket komplicerade, eftersom kraven på bevarande skiftar utifrån olika intressen. Bevarande av handlingar träder ibland mycket nära den enskilde personen. Folkpartiet har även på denna punkt andra synpunkter än regeringen när det gäller att skydda medborgarnas integritet. Vi anser att integritetsaspekten bör gå före tillgodoseendet av forskarnas behov av bevarade handlingar och att det är riksdagen som skall göra de avvägningar som behövs mellan de olika intressena. Därför föreslår vi i reservation nr3 att sådana eventuella särbestämmelser som anses nödvändiga skall ges i lag och inte i förordning. Kommunförbundet håller med oss i detta ställningstagande. Man har i skrivelser till kulturutskottet kraftfullt påpekat att bestämmelser om gallring som följer av förordning inte skall gälla det kommunala området och vill liksom vi lagreglera alla särbestämmelser som gäller gallringen av allmänna handlingar. I detta betänkande finns också åtskilliga motioner som behandlar och tar upp frågan om arkivinstitutionerna och deras behov. Så sent som i december förra året hade vi en debatt här i kammaren om vikten och behovet av att försvarsvallarna vid Vadstena slott blev fullständigt återuppbyggda. En viktig aspekt i det sammanhanget var just att landsarkivet i Vadstena hade problem. De hade brist på utrymme, i stort sett leveransstopp för enskilda arkiv, och myndigheternas handlingar fick stanna kvar på myndigheterna. Vid det tillfället fattades det bara några få röster för att riksdagen skulle göra ett uttalande om att det snarast borde göras förnyade överväganden om vallarnas fortsatta utbyggnad. Jag ber att få hänvisa till den debatten och de markeringar vi då gjorde. Det är nu endast några månader kvar innan arkivdepåutredningen skall vara klar. Folkpartiet får då möjlighet att återkomma. Därför har vi inte reserverat oss i detta betänkande. Däremot lyfter vi i reservation nr 4 fram riksarkivets behov av nya bergmagasin, som man väntat på i mer än tio år. Riksarkivarien uttalade i en tidningsartikel i januari i år: ”Vi kan inte ta emot det material vi vill, vi kan inte vårda det på allra bästa sätt och vi kan inte hålla det tillgängligt för forskningen, som vi skulle vilja.” Han fortsatte med att säga att forskarna ibland får vänta flera veckor för att få papper från en förortsdepå, och han rös vid tanken på hur företag brände upp eller dumpade sina papper i stället för att kunna leverera dem till riksarkivet. Det är inte bara brist på lokaler för våra arkivmyndigheter. Det råder också brist på resurser för att kunna utföra det dagliga arbetet. I propositionen beskrivs hur viktiga arkivinstitutionerna är, och man vill också att de skall kunna aktivt tillhandahålla och marknadsföra arkivinformationen. I ar kivutredningen Öppenhet och minne påpekar man likaså att ”det är uppenbart att nuvarande resurser är otillräckliga för att uppgifterna skall kunna lösas ens tillnärmelsevis”. Alla är således medvetna om situationen. Riksarkivet föreslås i forskningspropositionen och i arkivpropositionen få nya medel för aktiv användarservice. Det är bra. Folkpartiet markerar i reservation nr 7 att också landsarkiven bör få tjänster för att kunna bygga ut forskarservicen, och vi föreslår att arkivlektorer bör inrättas vid landsarkiven. Vi anser också att Svensk arkivinformation, SVAR, måste stödjas och att det bör prövas om det inte är lämpligt att SVAR får ytterligare utvecklas och bli en resurs för hela landets mikrofilmning av arkivalier. Jag vill till sist också uttala tillfredsställelse över att utskottet har enats om att höja anslaget till dialektoch ortnamnsarkiven och svenskt visarkiv utöver vad som föreslagits av regeringen, även om det blev mindre än vad folkpartiet föreslagit i partimotionen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall endast till reservation nr 2, men folkpartiet står bakom alla de övriga reservationer som bär folkpartinamn.

Fru talman! Jag skall när det gäller arkiven i första hand hålla mig till de sydligare regionerna. Det finns ett dialektoch ortnamnsarkiv i Lund, DAL, som är en forskningsinstitution med uppgift att samla in, bevara och bearbeta material om Sydsveriges dialekter och ortnamn. Dialekterna och ortnamnen är oumbärliga hjälpmedel när det gäller att gräva fram den historia som ytterst är en förutsättning för Sydsveriges kulturella identitet. Eftersom de äldsta ortnamnen i Sydsverige är mer än 2000 år gamla, är detta en utomordentligt viktig källa för vårt vetande om den tidens sydsvenska växtoch djurvärld, religion, rättsväsende, bebyggelse, försvarsväsende, etc. från vår tideräknings början och fram genom seklerna. Genom ortnamnen kan man t.o.m. få veta sådant som Lola Björkquist antydde, nämligen var våtmarkerna hade sin utbredning. Dialektoch ortnamnsforskning är båda språkliga discipliner. De går hand i hand. Utan en ingående kunskap om en trakts dialekter kan man inte tolka dess ortnamn. Det är därför önskvärt att materialet rörande både dialekter och ortnamn från hela regionen finns samlat på ett ställe, nämligen i DAL, uttytt Dialektoch ortnamnsarkivet i Lund. Så är fallet med dialekterna men inte ortnamnen. Jag har en motion som bär mottot ”Återbörda Sydsveriges namn till regionen”, motion Kr318. En intern arbetsgrupp inom dialektoch ortnamnsarkivet samt svenskt visarkiv har föreslagit en omorganisation inom myndigheten innebärande en decentralisering av verksamheten. Detta skulle ske genom att arkiven i Lund, Göteborg och Umeå får utökade arbetsområden. Den föreslagna omorganisationen kan inte genomföras utan att de tre berörda arkiven, som är betydligt mindre än motsvarande arkiv i Uppsala, får utökade resurser. Vardera arkivet bör tillföras en ny arkivarietjänst för att kunna fungera väl som basinstitution för forskning på resp. ort. Det tycks bli Göteborg som enligt utskottet får sin situation tillfredsställande ordnad. Syftet med min motion har därigenom tillgodosetts i väsentlig mån, som det heter i utskottstexten. Men resursförstärkningen i form av de tre tjänsterna kostar 600 000 kr. Utskottsmajoriteten vill bara höja anslaget med 275 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit, och därmed gynnas alltså Göteborg. Arkivarietjänsterna är minst lika viktiga för Lund och Umeå, och det är alltså fråga om att rätta till en regional obalans. Fru talman! Jag yrkar bifall till min reservation nummer 17.

Fru talman! I detta betänkande behandlar utskottet det förslag som regeringen har lämnat i proposition nr 72, de motioner som anknyter till propositionen samt en del motioner väckta under den allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrker de i propositionen framlagda lagförslagen, med en detaljändring av lagteknisk natur i fråga om övergångsbestämmelserna. Vidare tillstyrker en majoritet av utskottets ledamöter regeringens förslag till medelsanvisning för Riksarkivet och landsarkiven. I stort sett är utskottet positivt till regeringens förslag om ny arkivlag. Eftersom kulturministern är här i kammaren skulle jag vilja ställa några frågor. Såsom det nu förhåller sig ligger de enskilda arkiven under Riksarkivet. Detta speciella förhållande råder även när det gäller Sverigefinländarnas arkiv. Dessutom stödjer Finlands utbildningsministerium ekonomiskt detta arkiv och bidrar till mer än hälften av det totala statliga stöd som arkivet erhåller. År 1989 bidrog Sverige med drygt 164 000 och Finland med 204 000 kr., totalt 368 929 kr. Eftersom de Sverigefinska institutionerna har varit verksamma åtskilliga år i Sverige, uppstår en hel del frågor angående dessa, frågor som vi inte riktigt får något svar på i propositionen. Jag vill därför ställa dessa frågor till kulturministern. Hur skall det gå i fortsättningen? Hur kommer ansvarsfördelningen mellan Sverige och Finland att se ut i framtiden? Riksarkivet är ju huvudman för arkivet, men verksamheten finansieras av två olika stater. Hur blir det med Sveriges åtaganden i fortsättningen? Fru talman! Jag vill nu passa på att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet på alla punkter och avslag på samtliga reservationer. Propositionen innehåller i övrigt förslag till en arkivlag som ger grundläggande regler om arkiv hos staten och kommunerna. Lagen reglerar bl.a. vad som skall ingå i en myndighets arkiv samt vård av arkiv och gallring av arkiv. Speciella gallringsregler skall kunna ges i särskilda lagar, främst i vad som avser integritetskänsliga register. I propositionen läggs vidare fram förslag om vilka insatser som bör prioriteras, bl.a. lokalfrågor, arkivens användning och tillgänglighet samt arkivmyndigheternas uppgifter när det gäller enskilda arkiv och behov av ökade resurser. I en särskild del behandlar man förslag till ändringar i socialtjänstlagen som hänger samman med lagregleringen i övrigt av arkivfrågorna. Fru talman! Utskottet tillstyrker som jag tidigare sade de i propositionen framlagda lagförslagen, men med den nämnda detaljändringen av lagteknisk natur i övergångsbestämmelserna. Fru talman! Jag vill här också kommentera några av de reservationer som finns fogade till betänkandet. I reservation nr 1 tar Stina Gustavsson och Stina Eliasson upp frågan huruvida det behövs en särskild skrivning i lagen om de enskilda arkivens betydelse och ansvaret för deras verksamhet.

Reservationen är alltså tillgodosedd. I reservation nr 2 berör moderaterna och folkpartiet frågan om det finns behov av en särskild arkivbeskrivning. Utskottets majoritet anser att den särskilda arkivbeskrivningen ger en ökad insyn i myndighetsarkiven. Med hänsyn till att amatörforskarna i större utsträckning har behov av ökad tillgänglighet, hävdar utskottets majoritet att den särskilda arkivbeskrivningen blir ett kompletterande hjälpmedel. I reservation nr 3 tar man upp frågan om personlig integritet m.m. Utskottets majoritet kan konstatera att reservanterna instämmer i utskottets andemening om vikten av att göra nödvändiga avvägningar mellan olika intressen när det gäller gallring och att integritetsaspekten är särskilt viktig att beakta. Utskottsmajoriteten är ändock inte villig att tillmötesgå reservationens lagändringsförslag, då vi anser att propositionens lagtext är tillräcklig i detta avseende. Fru talman! Reservationerna nr 4, 5 och 6 tar upp frågor som behandlas av arkivdepåkommittén. Utskottsmajoriteten utgår från att kommittén kommer att lägga fram förslag i de frågor som dessa reservationer berör. Reservationerna nr 7 och 8 tar upp frågor om utökning av arkivlektorsoch arkivarietjänster. Utskottsmajoriteten vill erinra om att Riksarkivet inte äskat medel för dessa tjänster i årets anslagsframställning. Utskottsmajoriteten har därför inte behandlat denna fråga på annat sätt i år. Reservation nr 9 berör verksamheten vid SVAR. Utskottsmajoriteten tycker att SVARs verksamhet är angelägen. Utskottsmajoriteten menar dessutom att Riksarkivets roll är fastlagd vad gäller ansvaret för att SVAR skall kunna uppfylla de åtaganden som anses föreligga. Om man analyserar nogsamt vad utskottet har anfört på s. 20—21 i betänkandet, bör man få klart för sig att det inte behövs något särskilt tillkännagivande. Det är klart angivet. I reservation nr 10 tar man upp frågor kring kyrkobokföringen. Utskottsmajoriteten förutsätter att arkivdepåkommittén i sina förslag kommer att tillgodose de tankar som förs fram i reservationen och anser det därför onödigt med ett särskilt tillkännagivande. Reservation nr 11 berör Riksarkivets resurser. Utskottsmajoriteten vill här erinra om den förstärkning som nu ges till arkivväsendets enskilda sektor. Låt oss nu avvakta och se vilken effekt som kan uppnås med dessa förstärkningar innan vi går vidare. skottsmajoriteten upplever nog att det som reservanterna efterlyser till stora — Prot. 1989/90:131 delar har tillgodosetts i och med de resurser som föreslås i forskningspropositionen. Utskottets majoritet har också förtydligat uppdraget med att skriva in att utskottet utgår från att behovet av uppgifter om de enskilda arkiven skall beaktas. Reservation nr 13 är en följdreservation av andra och föranleder ingen kommentar från mig. Reservation nr 14 behandlar anslag utöver regeringens förslag liksom även reservation nr 15. Utskottsmajoriteten avstyrker reservationerna med motiveringen att medel ej finns att anslå i tillräcklig omfattning. Reservation nr 16 berör anslagskonstruktionen för bidraget till arbetarrörelsens arkiv. Såsom det står i betänkandena anser utskottsmajoriteten fortfarande att arbetarrörelsens arkiv alltjämt utgör en specifik verksamhet och att det därför bör, liksom tidigare, behandlas särskilt. Fru talman! Slutligen vill jag kommentera reservation nr 17 angående medelsanvisning till dialektoch ortsarkiven m.m. Utskottsmajoriteten anser att DOVA-verksamheten är mycket angelägen. Detta visar utskottet genom sitt tillkännagivande och genom den påspädning av anslaget som utskottet föreslår. Miljöpartiets ytterligare påspädning är rent populistisk med tanke på att man ännu inte vet effekten av den nyligen slutförda utredningen som haft till uppgift att se över möjligheterna och formerna för att knyta verksamheten vid DOVA till högskolans organisation. Vi har anledning att återkomma till detta när vi sett resultatet av utredningen. Då finns det anledning att diskutera dessa frågor vidare.

Fru talman! Leo Persson anser att det är viktigt med arkivbeskrivningar. Då måste socialdemokraterna vara medvetna om att det krävs ökade resurser för att göra detta. Det har flera av landsarkivarierna påpekat. Det gäller i synnerhet nu när man vet vilken situation som arkiven befinner sig i. De har redan nu ont om personal, och de har många lönebidragsanställda. De hinner inte med det dagliga arbetet. Att då ovanpå detta begära att man dessutom skall arbeta inför myndigheterna blir för byråkratiskt. Ni kan ju inte mena att det skall vara en kortfattad arkivbeskrivning som inte ger någonting. I så fall får man ut precis lika mycket av den förteckning som redan finns. Önskan och resurserna rimmar litet dåligt. När det sedan gäller integritetsaspekterna anser vi att det är mycket viktigt att enskilda personer skyddas. Jag noterar att lagrådet inte har sett över dessa lagregler. Vi i folkpartiet är dessutom inte ensamma om att anse att det är viktigt att riksdagen beslutar om särbestämmelser i lag. Även kommunförbundet har varit av den uppfattningen. Jag undrar hur Leo Persson har tänkt sig att landsarkiven skall klara av resursbristen och arkivbeskrivningarna.

Fru talman! Jag är tacksam för att Leo Persson har velat beta av varenda reservation. När det gäller reservation nr 17 tycker han att det är en populistisk inställning att begära 600 000 kr. i förstärkning. Då måste han också anse att alla myndigheter som står bakom begäran gör det av populistiska skäl. Styrelsen för DOVA har själv föreslagit detta. Det gäller på tre orter, inte bara Lund utan även Umeå och Göteborg. Detta är bl.a. för att skapa en bättre balans. Uppsala har stor betydelse och är dominerande när det gäller insamlingsarbete på det området. Man kan väl tycka att Lund är en bättre utgångspunkt för att samla in dessa uppgifter i Sydsverige än vad Uppsala är. När det gäller den utredning som vi skall vänta på — det är en utredning från statskontoret som Leo Persson syftar på — och att arkiven skall inlemmas i universiteten, kan det medföra en hög administrativ kostnad. Det har beräknats till 2,8 milj.kr. om året. Frågan är vad man kan vinna på det. Dessutom har de flesta remissmyndigheter sagt nej till detta. Det gäller DOVA styrelsen själv, berörda forskare som sitter i de rådgivande nämnderna för arkiven och UHÄ osv. Det verkar egendomligt att en reform som skall införas och som avvisas av alla berörda parter och dessutom skulle innebära betydande merkostnader skulle vara en fördel. Jag kan inte inse det.

Fru talman! Vi har alla i princip längtat efter att få till stånd denna arkivlag, som skall ges oss en form av riktlinjer för den framtida hanteringen av dessa frågor. Det har varit litet otydligt när det gäller vem som har haft ansvaret och vem som skall se till att saker och ting händer. Jag menar att det beslut som vi skall fatta om en ny arkivlag kommer att ge oss ett underlag för att fortsätta att bygga vidare på en arkivverksamhet som vi alla tycker skall ha en utformning som tillgodoser så mycket som möjligt av de önskemål som har förts fram i denna diskussion.

Det kommer i sin tur att ge möjligheter för de enskilda arkiven att bli än bättre. Jag kan inte här peka på olika detaljer som skall bli följden av detta beslut och den uppföljning som det blir av denna lag. Det får vi återkomma till och göra nödvändiga justeringar när det framkommer att lagen eventuellt skulle vara otillräcklig på något håll. De beskrivningar som finns i propositionen om en ny arkivlag tycker jag är tillräckliga i det här läget.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att besvara den fråga som Leo Persson riktade till mig. Låt mig inledningsvis konstatera att den proposition som ligger till grund för utskottsbetänkandet har blivit utomordentligt väl mottagen. Jag måste erkänna att jag med en viss förnöjelse har lyssnat på debatten och på de närmast rituella klagosånger som företrädare för reservanterna har känt sig manade att framföra eftersom det skall vara så — klagosången är det enda som står till buds i sådana sammanhang. Den bidrar emellanåt till att dölja det faktum att de allra flesta berörda är mycket nöjda med och som denna proposition som har lagts fram och det råder en mycket stor enighet om. När det gäller arkiv för Sverigefinnar och finlandssvenskar i Sverige, gäller att fram t.o.m. föregående budgetår lämnades statsbidrag till ett antal enskilda arkivinstitutioner över ett särskilt anslag i kulturbudgeten. Där ingick dessa arkiv. Med undantag för bidraget till Arbetarrörelsens arkiv beslutade riksdagen med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen 1989 att medlen i stället skulle ställas till riksarkivets disposition. Att dessa anslag fördes samman berodde på att anslagen var relativt små. Inom riksarkivet beslutar nämnden för enskilda arkiv om stödet till de enskilda institutionerna. Motivet för omläggningen var att förenkla kulturområdets anslagsstruktur. Det har också framstått som en mycket naturlig uppgift för riksarkivet, eftersom det är den myndighet som har ansvar för sek torn, att det med bidragsgivningen skall följa och stödja de enskilda arkivens arbete. Det framgår av de propositioner som har lagts fram att jag utgår från att ett framgångsrikt arbete från riksarkivets sida kräver ökade resurser. För innevarande budgetår disponerar den enskilda nämnden ytterligare 100 000 kr. för bidragsgivningen. I den proposition som nu behandlas föreslås en ökning med 1,7 milj.kr. av de medel som ställs till nämndens disposition. Nämnden har alltså inom ramen för de medlen utrymme för att öka bidraget till bl.a. Sverigefinnarnas och finlandssvenskarnas arkiv. Jag är angelägen om att här understyrka att jag utgår ifrån att nämnden vid sin prövning, på samma sätt som regering och riksdag tidigare har gjort, noga beaktar den betydelse som arkivet har, både för det samlade arkivväsendet i landet och för Sverigefinnarnas och finlandssvenskarnas kulturarbete i vårt land.

Fru talman! Bengt Göransson sade att det är den vanliga klagolåten som hörs. Jag sade ju i mitt inledningsanförande att vi ställer oss bakom stora delar av det här arkivlagsförslaget. Men det är några punkter som vi anser att vi inte kan ställa oss bakom, främst detta med arkivbeskrivningen. Det är inte vi som kör med den vanliga klagolåten, utan det är de som arbetar ute på fältet som klagar. De är redan överhopade med arbete och ser detta som en ytterligare börda. Det är svårt för dem att prioritera. De vill väldigt gärna ordna i sina arkiv, samtidigt som de måste ta hand om de forskare och den allmänhet som kommer, vilket de väldigt gärna gör. Därför blir ofta bl.a. upprättandet av de enskilda arkivens innehåll lidande. Om de dessutom skall ägna sig åt att arbeta med arkivbeskrivningar blir detta extra betungande i ett läge där det inte finns ytterligare resurser i form av mer personal. En fråga som det är rimligt att ställa är: Hur har ni tänkt er att detta skall lösas?
Fru talman! Jag ber Lola Björkquist om överseende om jag på något sätt kränkte henne genom min kommentar. Det var inte alls något försök att vara spydig. Jag konstaterade bara att såsom kammardebatterna måste föras mot bakgrund av utskottsmajoritetens skrivningar och till betänkandena avgivna reservationer blir det i det närmaste en rituell klagolåt som framförs, eftersom hela debattstrukturen ger detta vid handen. Jag tillät mig därför att påpeka att denna proposition faktiskt omfattas av en mycket stor enighet. Men man kan självfallet inte stå här kl. 22.45 och redovisa de strukturella enigheter som finns. Jag framförde alltså mer en iakttagelse än ett bidrag till ytterligare klagan. Det var inte alls min avsikt.

Fru talman! Jag står ensam eller tillsammans med medmotionärer bakom tre av de motioner som behandlas i detta betänkande från kulturutskottet. Det gäller krav på åtgärder för en positiv utveckling av svensk arkivinformation, SVAR, i Ramsele, och vikten av en utbyggnad av landsarkivet i Härnösand samt lokalisering av mikrofilmning av kyrkobokföringsarkiven till Ljungaverk i Ånge kommun. Dessa krav har följts upp i reservationer. Det är tre krav som har mycket gemensamt, nämligen att de alla syftar till dels en utveckling av den ur bl.a. kulturhistoriska synpunkter så viktiga arkivverksamheten, dels en förbättring av sysselsättningen i Västernorrlands län och därvid i speciellt utsatta delar av länet. Det får inte vara så i riksdagen att vi tar regionalpolitiska hänsyn endast då vi behandlar direkt regionalpolitiska frågor. Vi borde i stället vid praktiskt taget alla beslut se efter vilka regionalpolitiska effekter besluten kan få och vad vi kan göra för att öka sysselsättningen i utsatta delar av landet och samtidigt begränsa tillväxten i de mycket expansiva områdena. Västernorrlands län är det län som drabbats av den största befolkningsminskningen under 1980-talet, och även nu när alla län har en positiv befolkningsutveckling är folkökningen procentuellt minst i Västernorrlands län. Det har varit svårt att få stöd för erforderliga insatser för att åstadkomma en utveckling i Västernorrland som är jämförbar med den i övriga landet. Numera har vissa insatser gjorts, men dessa är inte till fyllest. Det är viktigt att riksdagen vid beslut inom olika områden medvetet undersöker om beslut kan fattas som stärker Västernorrlands näringsliv och arbetsmarknad. SVAR i Ramsele i Sollefteå kommun är en för denna utpräglade glesbygd mycket betydelsefull verksamhet, samtidigt som den har stor betydelse för hela vårt land ur kultur-, forsknings-, undervisningsoch folkbildningssynpunkt. SVARS verksamhet baseras till stor del på arbetsmarknadspolitiska medel och därför råder det en viss osäkerhet om framtiden. Vi centerpartister från mellersta Norrland har, liksom företrädare för andra partier, under många år begärt att staten skall vidta åtgärder för att möjliggöra en vidareutveckling av verksamheten och ge SVAR en tryggare existens. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har dessutom praktiskt taget årligen gjort motsvarande framställningar. För oss motionärer och andra som önskar stödja Västernorrland, och i detta fall ett typiskt glesbygdsområde i inlandet, är det glädjande att våra krav i år uppmärksammats mer än tidigare av kulturutskottet genom att utskottets centerpartister och folkpartister reserverat sig för bifall till motionsyrkandet. Tidigare år har det varit enhälliga avslag. I reservationen, nr 9, framhålls angelägenheten av en positiv utveckling vid SVAR och att SVAR bör få utökade resurser såväl för investeringar som för driftskostnader. Liksom i vår motion påpekas även att det bör övervägas att utveckla SVAR till en för hela landet gemensam resurs för mikrofilmning av arkivalier. Självklart var det vår förhoppning att utskottsmajoriteten skulle uttala sig positivt för SVAR på samma sätt som reservanterna har gjort. Men mot bakgrund av tidigare enhälliga avslag känns det ändå positivt att det åtminstone finns en reservation som jag hoppas att alla som vill bidra till ökade satsningar på SVAR skall stödja. Vi har tagit upp dessa frågor under tio års tid. Leo Persson betonade angelägenheten och sade att utskottsmajoritetens skrivning var tillräcklig. Då vill jag bara säga att utskottsmajoriteten har skrivit ungefär likadant under alla år, men det har inte hänt någonting. Det räcker inte med välvilliga skrivningar, Leo Persson. Riksdagen måste göra ett tillkännagivande om det skall bli något resultat. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9. En ort i Västernorrland som under den senaste tiden drabbats särskilt hårt av industrinedläggning är Ljungaverk i Ånge kommun. Organisationskommittén för folkbokföringen har föreslagit att kyrkobokföringsmaterialet skall mikrofilmas för att öka tillgängligheten av materialet och för att slitaget på originalhandlingarna skall minska. Riksarkivet har räknat ut att en sådan mikrofilmning skulle kosta drygt 100 milj.kr. och sysselsätta nära 40 personer under en tioårsperiod. Länsstyrelsen har redovisat ett förslag som visar att mikrofilmning av kyrkobokföringsarkiven med fördel skulle kunna förläggas just till Ljungaverk. Jag delar länsstyrelsens uppfattning att mycket starka skäl talar för att förlägga denna verksamhet till Ljungaverk, och jag har framfört dessa i en motion. Ett samarbete med SVAR kan utvecklas. I Ånge finns lantmäteriverkets kartvårdscentral, som skulle ha en positiv effekt på den föreslagna verksamheten. Jag vill även nämna att det i Ånge finns särskilt hög fototeknisk kompetens. Det finns självfallet flera skäl, men jag skall inte förlänga debatten med att räkna upp dem. Enligt betänkandet utgår utskottsmajoriteten från att arkivdepåkommitténi sitt utredningsarbete beaktar de synpunkter som framförts i min motion och i en motion av Martin Segerstedt med motsvarande krav. Leo Persson sade att det var onödigt med ett tillkännagivande. Det kan man naturligtvis ha olika meningar om, men jag brukar alltid hävda att riksdagen skall våga göra uttalanden och tala om sin viljeinriktning. Riksdagen skall inte bara under tio år avslå motioner med välvilliga skrivningar utan att det händer någonting. Jag hoppas att det inte blir på samma sätt med Ljungaverk. Utskottets båda centerpartister nöjer sig dess bättre inte med denna skrivning utan har reserverat sig för ett tillkännagivande till regeringen där man framhåller de starka skäl som talar för en förläggning av verksamheten just till Ljungaverk. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall även till denna reservation, reservation nr 10. Ett bifall till denna reservation skulle vara ett välkommet beslut för Ånge kommun och Ljungaverk, som kämpar med stora svårigheter för att ersätta bortfallet av arbetstillfällen inom industrin. Samtidigt skulle ett bifall till den reservationen bli ett uttalat stöd för att man skall förlägga verksamheten med kyrkobokföringsmaterialet till en ort som enligt vad man på objektiva grunder kan se har speciellt goda förutsättningar att handha den verksamheten.

Fru talman! Jag vill till Martin Olsson säga att vi faktiskt på s. 20 i betänkandet har redovisat att SVAR såväl 1988 som 1989 och i år har fått vissa förstärkningar hela tiden, vilket motsäger påståendet att man inte ger förstärkningar. Vi tycker i utskottet att det här är viktigt, och det tycker vi också att man börjat visa genom den påbyggnad man gör år från år. Utskottet har vidare pekat på att det måste ankomma på Riksarkivet att inom ramen för arkivväsendets samlade behov ta till vara verksamhetens utvecklingsmöjligheter totalt sett. Jag tycker att vi har en möjlighet att utveckla denna verksamhet, som vi anser vara väsentlig. Jag tycker inte att det behövs något tillkännagivande av den anledningen, eftersom det står så starkt skrivet på s. 20 och 21 i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag har läst vad som har skrivits i betänkandet, och jag har läst vad som har skrivits tidigare år. Som jag sade i mitt anförande har jag funnit att man inte kan nöja sig med välvilliga skrivningar där initiativ som tas av oss riksdagsledamöter avslås, utan det behövs tillkännagivanden för att det skall bli något resultat. Först när det blir fråga om ett tillkännagivande rör det sig om en åtgärd som regeringen får vidta. Det ligger väl något i att Riksarkivet skulle ha förstärkt SVAR successivt. All erfarenhet därifrån och de bedömningar som myndigheter i Västernorrlands län har gjort har emellertid gett de myndigheterna anledning att årligen göra framställningar till regeringen och andra organ om att SVAR skall tillföras medel så att den här verksamheten permanentas och inte i så hög grad blir beroende av arbetsmarknadspolitiska medel som den för närvarande är.